Fru talman! Ärade ledamöter av denna kammare! Jag ska börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet. För dem som tittar på oss och undrar vad det är vi ska debattera kan jag säga att det här är en proposition från regeringen som innebär att vi ändrar arbetsmarknadsbegreppet i sjukförsäkringen. Det är ett enigt betänkande och jag är väldigt glad åt att vi har kommit dithän, även om vägen har varit lång och den har varit krokig. Därför tänker jag nyttja tiden i debatten till att ge en liten historieskrivning, för protokollets skull men också för kunskapens skull, så att alla vet vad det här egentligen handlar om. Jag tror att de flesta är väl bekanta med att vi efter valet 2006, när vi fick en borgerlig regering, fick ett omfattande systemskifte i sjukförsäkringen. Det första som inträffade var bland annat att man sänkte taken i sjukförsäkringen för 1,7 miljoner löntagare. Det innebar att lärare, sjuksköterskor, poliser och väldigt många andra fick en kraftig försämring av ersättningen om de skulle råka bli sjuka. Det har sedermera också inneburit att väldigt många av de här grupperna nu känner sig nödgade och tvingade att ha kompletterande privata försäkringar i stället, vilket gör att vi sakta men säkert riskerar att stöpa om Sveriges sociala försäkringssystem till ett mer marknadsbaserat försäkringssystem, där det bara är de som har råd och möjlighet och som är friska nog som kan ha ett ordentligt skydd om de drabbas av sjukdom. En sådan utveckling är någonting som vi socialdemokrater skarpt motsätter oss. Det var inte bara taken som sänktes. Regelverket förändrades. Det gjordes stramare. Det blev tuffare. Det blev hårdare. Det blev faktiskt inte heller riktigt mänskliga regler. Det tog inte lång tid förrän man uppfattade hur hårt de nya sjukförsäkringsreglerna slog. Den rehabiliteringsgaranti som infördes fick redan innan införandet hård kritik, inte minst av remissinstanserna som påpekade att det här kommer att leda till att väldigt många människor ställs helt utan skydd trots att de fortfarande är sjuka. Det struntade regeringen i och införde reformen. Vi fick en utveckling där man i medierna återkommande nästan varje vecka fick höra om enskilda fall som drabbades, som trots svår cancersjukdom eller andra svåra sjukdomar ställdes utanför sjukförsäkringssystemet. Vid varje tillfälle kunde man höra hur företrädare för regeringen och de borgerliga partierna sade att det där bara är kantigheter som ska rättas till. Men tillrättandet dröjde och det tog tid. Under tiden utförsäkrades människor till ett antal som nu är uppe i 65 000 från försäkringen. Det är inte bara det att man utförsäkras från sjukförsäkringen utan man tappar också kraftigt ekonomiskt. Kommunal har redovisat att av deras utförsäkrade medlemmar har 37 procent förlorat mer än 5 000 kronor i månaden. Mer än 5 000 kronor i månaden på en kommunalarbetarlön, då kan vi tänka oss vad det kan innebära för en lärare, polis eller sjuksköterska. För ytterligare en tredjedel är det mellan 2 500 och 5 000 kronor. Effekten av detta är att du inte bara blir utförsäkrad, du blir rejält fattig. Vi har fått en utveckling där den som drabbas av längre sjukdom i Sverige också blir rejält fattig. Jag har aldrig begripit hur man någonsin kan tro att fattigdom på något sätt skulle göra att människor blir friska. Snarare försvårar det förutsättningarna att kunna fullfölja en ordentlig rehabilitering. Alla de här reformerna har lett till hård kritik från läkare, från fackföreningsrörelsen, från handikappförbunden, från anhöriga och från många andra. Återkommande debatter i riksdagen visade vid flera tillfällen att det behövdes förändringar. Men det röstades ned av de borgerliga partierna och i många fall också av Sverigedemokraterna. När vi efterlyste förändringar av de mest akuta problemen i sjukförsäkringen fick vi i december 2010 höra att det kommer ändringar i närtid. Det kommer snart. Jag tror att Solveig Zander, som jag ser sitter här, sade att närtid är efter nyår, då kommer det. Men under februari månad 2011 hände ingenting. Så småningom kom en liten departementsstencil som var relativt tunn och inte innehöll några kraftiga förslag. Regeringen avstod från att lägga fram några förslag på Sveriges riksdags bord. Då valde vi från de rödgröna partierna att gå fram med ett utskottsinitiativ där vi föreslog att man skulle förändra ersättningen för de nollklassade, för dem som ställts helt utanför sjukförsäkringssystemet trots att de bar på en svår sjukdom. Man hamnade där när den tidsbegränsade sjukersättningen avvecklades. Vi föreslog också att man skulle stoppa utförsäkringar, förhindra den administrativa tidsgräns, den stupstock, som vi sett och i stället säkerställa att den sjuke fick en individuell prövning. Vi föreslog också att man skulle ändra arbetsmarknadsprövningen efter 180 dagar så att människor inte prövas mot en fiktiv arbetsmarknad utan prövas mot de jobb som faktiskt finns. Effekten av 180-dagarsprövningen och det arbetsmarknadsbegrepp som hade införts innebar att väldigt många människor inte ens kunde fullfölja sin rehabilitering utan tvingades, på väg tillbaka in i arbete, avsäga sig sin plats på arbetsmarknaden för att gå till Arbetsförmedlingen, trots att man kanske fortfarande var svårt sjuk. De här förslagen borde vi ha kunnat förhandla om i riksdagen. Vi borde ha kunnat hitta överenskommelser om flera stycken av dem. Nog finns det stora ideologiska skillnader mellan de politiska partierna och nog är det så att vi fortsatt kan bråka väldigt mycket om höjda tak och ersättningsnivåer, om principer för rehabilitering, men min bedömning är fortfarande i efterhand att det borde ha kunnat finnas förutsättningar att hitta lösningar på en del av de uppenbara akuta problem som fanns i sjukförsäkringen. Men det fanns inget förhandlingsmandat hos de borgerliga ledamöterna i riksdagens socialförsäkringsutskott. Effekten blev i stället att vi fick ett skarpt avgörande med utskottsinitiativ, där vårt förslag att stoppa utförsäkringarna föll eftersom Sverigedemokraterna valde att stödja de borgerliga partierna och säkerställa fortsatta utförsäkringar. De andra två förslagen, om nollklassades ersättningar och om förändrad arbetsmarknadsprövning, vann riksdagens gehör. Vi hade en tuff debatt i riksdagen och jag tror att många förvånades över den obstruktionsvilja som fanns från de borgerliga partiernas sida att försöka försena och förhala ett riksdagsbeslut så till den milda grad att vi fick kalla in en extra riksdag den 1 juli för att fatta beslut om att förändra sjukförsäkringen. Det var till och med så att man redovisade att det här skulle kosta 2,4 miljarder kronor om det genomfördes, en bedömning som ingen annan delade och som Alliansens företrädare sedan har varit tysta om. Vi fick till slut ett beslut och vi fick en budgetproposition som levererade, låt vara ett något annorlunda men ändå ett förslag till förändring av de nollklassades ersättningar. Men så fick vi också ett besked från regeringen om att man inte var beredd att ändra arbetsmarknadsbegreppet utan ville utreda frågan vidare. För oss var det inte acceptabelt. Med ett riksdagsbeslut i december säkerställde vi att regeringen skulle återkomma till riksdagen senast i mars med förslag om att förändra arbetsmarknadsbegreppet. När Ulf Kristersson i utskottet i våras sade att han inte tänkte göra detta väckte det stor förvåning. Det väckte en debatt som ledde till att vi ifrågasatte om man inte skulle diskutera frågan om misstroendevotum. Det blev naturligtvis inte aktuellt utan Ulf Kristersson avbröt sin sportlovssemester, kom till Stockholm och riksdagen och berättade att det nog kommer ett förslag. Det tyckte jag var bra, för riksdagens beslut ska följas. I det här fallet innebar det att regeringen redovisade en proposition där man ändrar det arbetsmarknadsbegrepp vi har vid prövningen så att det blir normalt förekommande arbete som man ska prövas gentemot i försäkringen. Det där är en viktig förändring. Det är en förändring som har eftersträvats från handikapporganisationer, från LO-TCO Rättsskydd, från många. För att säkerställa att det också blir rätt tolkning och rätt tillämpning har vi varit noga med att se till att vi i betänkandet hänvisar till den proposition som föregick den lagstiftning som föreslogs. Vi har också säkerställt att man citerar och följer rätt dom, den vägledande dom som finns i Högsta förvaltningsdomstolen, så att vi vet att det blir rätt tillämpning. Det här är viktigt eftersom vi vill att det ska vara en rejäl förändring i prövningen mot arbetsmarknaden som görs efter 180 dagar. Det är viktigt eftersom det också kan innebära att fler människor får en möjlighet att vara kvar på arbetsmarknaden och kunna komma tillbaka med full kraft. Det är en riktig arbetslinje, inte en utsorteringslinje, inte en rehabiliteringsgaranti som gör att du tvingas lämna arbetsmarknaden, utan en rehabilitering, en möjlighet och en prövning som säkerställer att du får stöd och chansen att komma tillbaka. Vi kommer att följa implementeringen av den nya lagstiftningen. Vi kommer att följa Försäkringskassans arbete och jag är övertygad om att LO-TCO Rättsskydd, handikapprörelsen och många andra också kommer att göra det för att säkerställa att det blir rätt tillämpning. Detta är viktigt för dem som drabbas, även om det sedan kommer att vara många andra förändringar som också behöver göras i sjukförsäkringen. Låt mig avslutningsvis säga något om dessa. Det här är en förändring som vi har genomdrivit i riksdagen och som vi kan vara stolta och glada över att vi gör. Men gudarna ska veta att det finns många andra förändringar som behöver göras i sjukförsäkringen! I den bästa av alla världar skulle vi kunna fortsätta att föra konstruktiva samtal i riksdagen om att korrigera de felaktigheter som finns. Men jag är mycket väl medveten om att regeringen och de borgerliga partierna fortfarande tycker att det är viktigt att göra stora besparingar i sjukförsäkringen. De tycker att delar av reformen fortfarande är väl genomförda. Detta kommer nog att vara ett område för stor politisk och ideologisk debatt även framöver. För mig som socialdemokrat är det givet att vi fortsatt driver frågan så att vi får en rejäl arbetslinje med rätt till rehabilitering och rimliga ersättningar. Man ska inte behöva dubbelförsäkra sig, utan man ska ha ett ordentligt ekonomiskt skydd i en social försäkring. Vi vill ha en sjukförsäkring som fungerar även för läraren, polisen och sjuksköterskan. Vi motsätter oss en utveckling där man tvingas ta kompletterande försäkringar. Vi vill se en arbetslinje som erbjuder stöd och rehabilitering i stället för utförsäkring. Och vi vill sätta stopp för utförsäkringarna, för det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige att ha så stora utförsäkringar. I detta anförande instämde Shadiye Heydari, Eva-Lena Jansson, Annelie Karlsson, Kurt Kvarnström, Fredrik Lundh Sammeli och Jasenko Omanovic .
Fru talman! Som Tomas Eneroth precis har sagt debatterar vi i dag ett enigt betänkande i linje med regeringens förslag om att när den försäkrades arbetsförmåga har varit nedsatt under 180 dagar ska arbetsförmågan prövas mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden i stället för mot förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. Jag tänkte ge en lite annorlunda beskrivning än den som Tomas Eneroth gav av vägen fram till detta förslag till beslut. Detta är en återgång till det begrepp för arbetsmarknaden som gällde före den 1 juli 2008 när sjukförsäkringen nödvändigtvis reformerades mot bakgrund av förslagen i socialförsäkringsutredningen Mera försäkring och mera arbete . Utredningen leddes av förra socialförsäkringsministern och socialdemokraten Anna Hedborg. Den var initierad av ministären från Socialdemokraterna ledd av Göran Persson, och efter valförlusten 2006 överlämnades den i november samma år till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson från Moderaterna. Reformen av sjukförsäkringen, som trädde i kraft den 1 juli 2008, visade sig i allt väsentligt vara både nödvändig och riktig bedömd både ur Alliansens och säkert också ur den tidigare tongivande socialdemokratins synvinkel. Det senare baserar jag bland annat på ett citat ur Anna Hedborgs utredning där följande står att läsa under rubriken Samspelet med arbetsmarknaden på s. 109: "I praktiken är det dock rimligt att åtminstone övergångsvis räkna med att resultatet av en bättre fungerande sjukförsäkring blir ökad arbetslöshet. En betydande grupp som i dagens system blir långtidssjukskrivna och till sist hamnar i förtidspension skulle i stället tvingas söka arbete. Vi skulle få en överflyttning av personer från sjukförsäkringen till arbetslöshet och i förlängningen förhoppningsvis arbete. Denna ökning av arbetslösheten som en mellanstation är enligt vår mening en målsättning med en reformerad sjukförsäkring och inte en risk att försöka undvika. En person som är arbetslös i stället för långtidssjukskriven står betydligt närmare arbetsmarknaden." Färska siffror från Försäkringskassan, som bekräftades av Försäkringskassans direktör Birgitta Målsäter tillsammans med generaldirektör Dan Eliasson när de så sent som i förmiddags besökte utskottet, visar också att en framgångsrik reformering av sjukförsäkringen genomfördes av alliansregeringen 2008, men då under hårt motstånd av dagens socialdemokrater stödda av miljöpartister och vänsterpartister här i riksdagen. I korthet visar dessa siffror att sjuktalen har blivit radikalt lägre och sjukskrivningsperioderna betydligt kortare. Samma minskning ses också av antalet förtidspensionärer. Jämförs detta med toppåret 2002 är det i dag hälften så många som är sjukskrivna och som är det hälften så länge. Även de för individen skadliga och samhället kostliga förtidspensioneringarna har minskat kraftigt från de tidigare toppnoteringarna år 2002 med hela 140 personer som varje dag året runt försköts in i en sådan passivitet utan ambition att se om arbetsförmåga fanns. De tidigare helt medicinskt omotiverade geografiska skillnaderna har dessutom nu försvunnit när det gäller sjuktalen. Det visar enligt min mening att man möjligen använde sjukförsäkringen som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument, vilket helt förfelar sjukförsäkringens syfte. Sjukförsäkringen fungerar kort sagt som den ursprungligen var tänkt, till gagn för både individer och samhälle. Det är viktigt att regeringens formulerade mål från 2009 nu vidmakthålls med en låg sjukfrånvaro som ligger i linje med jämförbara länder i Europa. Den ska ligga lågt och stabilt och inte fluktuera som tidigare - kanske på grund av att den användes felaktigt från tid till annan. Till och med år 2010, det vill säga två och ett halvt år efter reformens ikraftträdande, har nu knappt 55 000 personer uppnått maximal tid i försäkringens bortre gräns. Av dessa har en fjärdedel trots allt fortsatt att vara sjukförsäkrade på grund av de många rimliga undantag som finns därför att det skulle vara oskäligt att lämna försäkringen i deras specifika situation. Av de runt 40 000 som lämnade sjukförsäkringen har ungefär hälften sedan återvänt till sjukförsäkringen igen, medan den andra halvan fortsätter utan att återgå till sjukskrivning. Hela 36 000, eller 88 procent, valde emellertid först att prova den nytillskapade frivilliga tre månaders arbetslivsintroduktionen på Arbetsförmedlingen för att se om man kan komma närmare arbetsmarknaden. Av dessa är hela 5 049 personer, eller 14 procent, i dag i någon form av arbete. 6 523 personer eller 18 procent deltar i dag i olika fortsättningsprogram på Arbetsförmedlingen med eller utan arbetslivsinriktad rehabilitering. Drygt 2 500 personer, eller 7 procent, är arbetssökande. Dessa över 14 000 individer, eller 39 procent, som annars hade gått en säker men passiviserande förtidspension till mötes i det gamla sjukförsäkringssystemet befinner sig nu på arbetsmarknaden eller mycket närmare den än vad de skulle ha varit utan reformen. Det har alltså blivit just så som den tidigare socialdemokratiska socialministern Anna Hedborg förutspådde i sitt förslag, som allianspartierna genomförde. Detta var i allt väsentligt en både nödvändig och bra reform för att värna arbetslinjen och hindra att sjukförsäkringen användes för andra syften än det den var tänkt för. Efter valet 2010 förbättrades reformen ytterligare genom ett antal förändringar föreslagna av alliansregeringen under hösten 2011 med ikraftträdande den 1 januari i år, 2012. Även dessa förbättringar visade sig vid dagens redogörelse för utskottet från Försäkringskassans direktör och generaldirektör leva upp till förväntningarna på att hjälpa individer som möjligen hamnade mellan stolarna när reformen infördes. Nu kan de få bättre hjälp och stöd, som de har ansökt om. Vad är det då för återgång till det gamla som nu diskuteras? Det handlar om förslag från riksdagen som regeringen har låtit utreda av bland annat Försäkringskassan själv om vad en förändring av arbetsmarknadsbegreppet från det nuvarande till det gamla där prövningen sker vid 180 dagars sjukskrivningslängd egentligen betyder. Enligt Försäkringskassans analys kommer en sådan mindre justering till det gamla att ha en ytterst begränsad betydelse. Trots detta tar alliansregeringen höjd för detta i bland annat vårpropositionen och tillskjuter mer medel för att försäkra sig om att de försäkrade verkligen får sin ersättning. Dagens förslag är därför enligt min mening endast en kosmetisk förändring - tyvärr inte ens säkert till det bättre. Rättsprövningar av det förra begreppet liksom av det nuvarande har ungefär samma status i dag. Därför har allianspartierna också lämnat ett särskilt yttrande i detta betänkande där vi ifrågasätter tillvägagångssättet från oppositionen. Det är en ohelig allians som hellre vill knäppa regeringen på näsan än konstruktivt jobba framåt med de förslag som också stod att läsa om i Försäkringskassans utredning. Men det viktiga är att sjukförsäkringsreformens huvudsakliga förtjänster därmed också värnas genom att vi med den förändring som i dag föreslås beslutas också behåller en mer legitim sjukförsäkring samtidigt som arbetslinjen stärks bättre än i det tidigare systemet. Försäkringskassan lämnade nämligen i sitt svar i februari i år till regeringens uppdrag på grund av riksdagens förslag ett eget förslag på ett ännu lämpligare utformande av ett helt nytt tredje begrepp för hur samverkan mellan arbetsoförmåga och arbetsmarknad bör kunna formuleras i framtiden. Man föreslår då att ordet "arbetsmarknad" inte alls bör ingå i en sådan formulering i lagtexten utan att uttrycket "medicinska förutsättningar för arbete" i stället bör ingå, och man bör fokusera på denna problematik. Detta förefaller mig och alliansregeringen som ett klokt övervägande, inte minst som Försäkringskassan parallellt med detta utredningsuppdrag har arbetat med att långsiktigt införa nya verktyg för att bättre bedöma arbetsoförmåga och förmåga. Till min beskrivning i samklang med tidigare tongivande socialdemokrater och dagens försäkringskasseledning målade Tomas Eneroth, Socialdemokraterna, nyss upp en helt annan bild som speglar en helt annan verklighet, som jag och många andra med mig inte alls känner igen. Det är lite förvånande att Tomas Eneroth också driver tesen att riksdagen här ska föregripa regeringen med fortsatta förändringar av sjukförsäkringen när han sitter med i bland annat den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, där man brett parlamentariskt i lugn och ro kan jobba fram förhoppningsvis samstämmiga förslag om hur sjukförsäkringen ska utformas i framtiden. Det förefaller mig vara en mycket bättre arbetsform än att komma med näsknäppar till regeringens normalt ledande förmåga att komma fram med förslag som sedan kan diskuteras här i riksdagen. Fru talman! Avslutningsvis kan jag säga att det blev slående när journalisterna började få upp ögonen för vad det här spelet egentligen har inneburit. Jag tyckte att det var intressant att läsa Lena Mellin, socialdemokrat, som i Aftonbladet bland annat sade att Alliansen och oppositionen bråkar om ingenting. Det här är i princip tyvärr vad en lång process har inneburit som jag menar i vissa stycken försenar möjligheten att titta på det nya tredje begreppet. Men vi är, fru talman, överens om att vi ska följa riksdagens ordning, och i vårt särskilda yttrande har vi noterat just detta, samtidigt som vi hoppas att alliansregeringen tillsammans med den parlamentariska socialförsäkringsutredningen och Försäkringskassan tittar vidare på ett nytt begrepp som bättre möter arbetsoförmåga och som inte nödvändigtvis tittar på arbetsmarknaden i första rummet. I detta anförande instämde Gunilla Nordgren och Solveig Zander .

Herr talman! Jag är inte alldeles säker på att Finn Bengtsson förstår hur provocerande hans inlägg i talarstolen nyligen kan ha varit för väldigt många. När han från moderat sida säger att det var väldigt många som valde den frivilliga arbetslivsintroduktionen ska han vara medveten om att det för svårt sjuka människor var det enda alternativet för att garanteras någon form av rimlig ersättning. Trots att man gjorde det innebar det att man ibland kom till en arbetsförmedlare som fick söka upp en mitt under en vårdsituation och erbjuda en att skriva ett cv i ett läge där man var svårt sjuk och mitt i en rehabilitering. Många upplevde detta som kränkande. När dessutom erfarenheten nu visar, trots vad dåvarande regering sade, att många förlorade uppemot 5 000 kronor i månaden på den här prövningen för att sedan återkomma i sjukförsäkringen, tror jag att man måste förstå att Finn Bengtssons beskrivning att detta var något som man valde frivilligt kommer att upplevas som oerhört provocerande för många. Tycker Finn Bengtsson verkligen att det är skäligt att man under en tids sjukdom, med den utförsäkring som de regler som Finn Bengtsson har röstat för innebär, ska förlora uppemot 5 000 kronor i månaden? Vad säger Finn Bengtsson om det faktum att majoriteten nu kommer tillbaka till sjukförsäkringen? De var ju sjuka. Det var inte så som regeringen tycktes tro, att de stod friska och glada och beredda att gå in på arbetsmarknaden. Det är ju knappt 5 procent som återkommer till jobb. Finn Bengtsson noterar att regeringen gör ett tillskott i budgeten, men det är inte på grund av de nya sjukskrivningsreglerna eller den nya arbetsmarknadsprövningen, utan det är på grund av det faktum att sjuktalen nu ökar. På tal om kostnader skulle jag också vilja höra Finn Bengtssons synpunkt på hans åsikt i riksdagen för mindre än ett år sedan, att det skulle kosta 2,4 miljarder kronor att genomföra den här reformen. Delar inte Finn Bengtsson den uppfattningen längre?
Herr talman! Först och främst är det viktigt att slå fast att den här reformen, enligt vår bedömning och tidigare socialdemokratiska utredare, har varit helt nödvändig och att siffrorna som vi har fått föredragna i dag av Försäkringskassans ledning i alla väsentliga stycken visar att reformen fungerar. Motfrågan inställer sig naturligtvis omedelbart: Är Tomas Eneroth beredd att backa tillbaka från allt vad Anna Hedborg har föreslagit och som sedan alliansregeringen har genomfört? Så till den konkreta frågan om arbetslivsintroduktionen. Ja, det är intressant att se hur man i en reformering av sjukförsäkringen närmat sig arbetsmarknaden genom att introducera inte bara Försäkringskassan utan även Arbetsförmedlingen i arbetet. Arbetsförmedlingen har enligt mitt sätt att se det gjort ett jättearbete för att få arbetslivsintroduktionen att fungera genom att anställa helt ny personal för att möta de från sjukförsäkringen kommande individerna på deras egna meriter och göra helt individuella bedömningar. Man hade introduktionsmöten där man förvissade sig om i vilken situation dessa individer egentligen satt. Jag kan hålla med Tomas Eneroth om att det kanske var olyckligt att gå från ett försäkringssystem till ett annat där man i grunden har en viss osäkerhet i många fall om det exakta utfallet av inkomst för att fortsätta sitt liv. Från den 1 januari 2012 har vi dock ändrat på detta. Vi har förstärkt och förbättrat möjligheterna att komma över till arbetslivsintroduktionen tidigare, under sjukförsäkringsskyddet, och då påbörja en analys av i vad mån arbetsmarknaden ändå kan finnas för en individ som har varit långtidssjukskriven. Detta är en bra förbättring av en redan bra reform. Så till dem som återvänder. När man prövar arbetsförmåga kan det visa sig att en del inte har det. Då ska de åter till sjukförsäkringen, och så sker också i dag. Glöm dock inte att det var 14 000, vilket jag nämnde i mitt anförande, som kom över i någon form av arbetsmarknadsriktade åtgärder.
Herr talman! Vi ska komma ihåg att man hamnar i en rundgång, i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. I arbete är det mindre än 5 procent som hamnar. Det är ungefär i relation till den del som var i arbete redan innan. Dessa resultat stämmer ganska väl överens med de prövningar som gjordes tidigare, under 2002-2006, vad det innebär när man gör en fördjupad granskning. Hade regeringen redan då lyssnat på oss hade man redan då också kunnat öppna möjligheten för en tidigare prövning av förmågan att kunna vara på arbetsmarknaden. Återigen: För Finn Bengtsson verkar det vara en petitess eller en mindre besvärlighet att förlora 5 000 kronor i månaden. Men för en undersköterska eller ett vårdbiträde är det en väsentlig del av inkomsten. Och för alla de ytterligare som förlorar tusentals kronor i månaden på den utförsäkring och rundgång som ni har infört i sjukförsäkringen leder det knappast till förbättrade förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Grundfrågan kvarstår: Hur mycket tycker Finn Bengtsson att det är rimligt att man ska förlora på att man råkar vara sjuk över den administrativa tidsgräns som regeringen har hittat på? Det är inte rimligt att sätta en tidsgräns på en sjukdom, utan det måste ske en individuell prövning. Frågan om de 2,4 miljarderna återstår. För ett år sedan tyckte Finn Bengtsson och hans partikamrater att en sådan här reform var omöjlig att genomföra, och den skulle kosta 2,4 miljarder. Det var den bedömning som Socialdepartementet skickade till finansutskottet också. Nu genomförs reformen, och det talas inte om 2,4 miljarder utan om marginella kostnader för genomförandet. Jag är nyfiken. Har Finn Bengtsson och Moderaterna någon uppfattning om vad detta kommer att leda till och vilka kostnader det handlar om? Delar Finn Bengtsson dagens åsikt eller står han kvar vid den åsikt han hade för ett år sedan?
Herr talman! Först till den viktiga frågan om dem som kommer till arbete med reformen. Det är en humanitär ekvation som Socialdemokraterna inte har förstått att vi parar reformeringen av sjukförsäkringen och ansatsen att komma närmare arbetsmarknaden med att vi också stärker vinsten av att arbeta med jobbskatteavdrag. De som tidigare har varit sjukskrivna kommer över till arbetslivsintroduktion och finner kanske sedan ett arbete. Tomas Eneroth säger att det inte ens är 5 procent. Men med det tidigare systemet var det 0 procent. Man var förpassad i långtidssjukskrivning som passivt ledde till att man flyttades över i förtidspension och sedan levde under de ekonomiska betingelserna resten av livet. Nu kan man i stället komma in i arbete genom olika åtgärder. Siffran som jag nämnde i mitt anförande och som vi fick styrkt i dag av Försäkringskassans ledning var att av de 36 000 som kommit till ALI hade 14 procent kommit in i någon form av arbete, allt från timanställning till heltidsarbete. Det var 18 procent som var i arbetslivsinriktade åtgärder med syfte att komma till ett arbete. Då kan man dessutom komma i åtnjutande av jobbskatteavdraget. Det är att satsa på människor, Tomas Eneroth. Det är att satsa på förstärkt inkomst och på att människor blir mindre beroende av politiker och deras bidragssystem. Det här är en viktig reform som gagnar utvecklingen att komma från ohälsa och sjukdom till arbete, med den ökning av självkänsla och den förstärkning av den egna ekonomin det innebär. Jag sade också att regeringen på olika sätt har försökt prognostisera kostnaderna för den förbättring vi gjort av sjukförsäkringen. Det fanns tilläggsekonomi för detta både i budgetpropositionen i höstas och nu i vårpropositionen inför det beslut vi debatterar i dag och förhoppningsvis kommer att fatta i nästa vecka. Jag litar på att man har räknat fram dessa siffror på departementet på ett korrekt sätt.

Herr talman! Då står vi äntligen här för att debattera inför beslutet om att genomföra den lagändring som Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tog initiativ till. Vi ska besluta om en lagändring i enlighet med riksdagens tillkännagivande att en försäkrads arbetsförmåga vid den tidpunkt då han eller hon har haft sin arbetsförmåga nedsatt i 180 dagar ska prövas mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden i stället för mot den reguljära arbetsmarknaden. Det är nästan ett år sedan vi i denna kammare fattade beslut om det. Det var i juli förra året efter att vi hade tagit ett utskottsinitiativ i socialförsäkringsutskottet. Vi begärde att regeringen snarast skulle återkomma till riksdagen med ett förslag som kunde träda i kraft från den 1 januari 2012. Vi har hört Tomas Eneroth berätta om alla turer i historien, så jag ska inte upprepa det. Men det är märkligt att det behövdes så många turer för att kunna fatta ett beslut som gör det mer rättssäkert i bedömningen av arbetsförmåga. Det gör mig förvånad att Moderaternas Finn Bengtsson försöker framhäva att besluten som togs 2008 var avgörande för att minska ohälsotalen och sjukskrivningarna. Vid en genomgång från Försäkringskassan på utskottet i dag såg vi nämligen en graf som visade att sjuktalen började minska 2003. Grafen föll sakta i samma takt nästan hela tiden från 2003 över 2008 och fram till i dag. Dock har sjukskrivningstalen vänt upp igen den senaste tiden eftersom många utförsäkrade kommer tillbaka till sjukförsäkringen. Alla de som drastiskt blev utkastade ur försäkringen har drabbats av de förändringar som gjordes 2008. Försäkringskassan sade redan i april 2010: Vi är på väg åt rätt håll. Vi är på väg ned. Gör inte den här gigantiska förändringen nu. Men den gjordes ändå. Många är de med psykiatriska diagnoser och många är de som har blivit utförsäkrade och som ju som sagt kommit tillbaka igen i försäkringen. Bland det totala antalet som blir sjukskrivna råder det fortfarande en väldigt skev könsbalans. Över 60 procent av de sjukskrivna är kvinnor. De som har utförsäkrats har knuffats in i åtgärder. Det visar bara att Moderaterna själva har hamnat i den återvändsgränd i arbetsmarknadspolitiken som uppstår när människor bollats över till Arbetsförmedlingen och i stället fastnat i fas 3. Många är de människor som kan vittna om åtgärder i fas 3. Jag träffade för en tid sedan en person som är inne på sin tredje sväng i fas 3. Han har inte fått något nytt jobb, men utförsäkrad är han likväl. När vi nu fattar beslut om denna lagändring är det viktigt att vi gör det utifrån att tidigare förarbeten och utvecklad praxis alltjämt är vägledande för tolkningen av det föreslagna begreppet. I proposition 1996/97:28, där begreppet infördes, skrev man bland annat: Vad som kan anses vara normalt förekommande arbeten påverkas av faktorer som inte är statiska. Med den övergripande benämningen normalt förekommande arbeten kan tillämpningen anpassas till förändringar på arbetsmarknaden utan att reglerna behöver ändras. Att partierna i alliansregeringen egentligen inte vill använda det mer rättssäkra begreppet normalt förekommande arbete är uppenbart. Nej, det är inte helt perfekt, men utvecklingen sedan rehabkedjan infördes förskräcker. Ni har försökt tona ned skillnaden, men det finns rättspraxis, bland annat ett avgörande mål från Regeringsrätten - numera Högsta förvaltningsdomstolen - som den 8 april 2008 tog upp ett mål som avser lagstiftningen före den 1 juli 2008. Där anförde kammarrätten: Enligt kammarrättens mening får det anses ligga närmast till hands att anta att med "normalt förekommande arbeten" avses vanliga arbeten på arbetsmarknaden där en försäkrads arbetsförmåga kan tas till vara i full eller närmast full omfattning. Ett sådant arbete innebär krav på normal prestation där ringa eller ingen anpassning kan väntas förekomma med hänsyn till funktionshinder eller medicinska besvär hos en arbetstagare. Försäkringskassan överklagade men Regeringsrätten instämde i kammarrättens bedömning och tog därmed avstånd från vad Försäkringskassan anförde. Det innebär att det finns en definition och att prövningen ska ske på det sätt som fastställts i praxis och som står i de förarbeten som gjordes inför införandet av lagen. Det vi nu diskuterar visar hur nära sjukförsäkring och arbetsmarknad hänger ihop. Att vi fortfarande har Försäkringskassan i ett stuprör, arbetslöshetsförsäkringen i ett annat och Arbetsförmedlingen i ett tredje gör det inte lättare för individer som har blivit sjuka eller arbetslösa eller för den delen sjuka och sedan arbetslösa på grund av att de blev sjuka. I den pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen kommer Miljöpartiet att driva på för en helhetssyn och bättre samordning. Vi håller med; målet är att alla människor ska kunna försörja sig själva. Men alla kan vi drabbas av sjukdom eller bli arbetslösa. Därför vill vi på sikt se en försäkring som gäller vid både sjukdom och arbetslöshet. Redan 1955 infördes en allmän sjukförsäkring. Argumentet var tydligt, nämligen att skapa ett inkluderande och jämlikt system för människor vid sjukdom. Alla skulle omfattas av trygghetssystemen och de skulle finansieras via skatten. Framtidens socialförsäkring måste vara modern, enkel, solidarisk och trygg. Folk måste få tillbaka förtroendet och trygghetskänslan. Det är viktigt att man kan känna tillit och inte misstänkliggörs när man är i behov av stöd. Vi vill se ett trygghetssystem med en dörr in som finansieras gemensamt av alla, även av den som inte tror sig kunna bli arbetslös eller sjuk.

Det är viktigt att vi gör en socialförsäkring där de begrepp som används är sådana som människor kan förstå och lita på så att man vet vad som gäller. Ett viktigt steg som vi snart kan fatta beslut om här i kammaren är att gå tillbaka till lagändringen. Men det är bara ett steg. Det behövs många fler förändringar för att vi ska få ett bra trygghetssystem som fungerar för alla.
Herr talman! Gunvor G Ericson inledde sitt anförande med att ifrågasätta att alliansregeringens reform på området med sjukförsäkringen hade någon betydelse för de nu historiskt låga sjuktalen. Det anfördes som argument att sjuktalen började sjunka redan 2003, att det fortsatte så och att reformen bygger på detta och att det skulle ha inletts tidigare. Det är riktigt att Göran Persson utsåg Anna Hedborg till utredare för att ta fram det förslag som vi sedan genomförde och som ni nu av någon anledning inte tycker är något att stå upp för. Det har ändå gett de här låga sjuktalen. Det fanns en väsentlig skillnad. Samma regering sänkte ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen 2003. Det har naturligtvis delvis påverkat sänkta sjuktal. Det är lustigt att höra från talarstolen att det bara är vi som sänker nivåerna; det gjorde den socialdemokratiska regeringen också. Jag menar att det har påverkat detta. En viktigare faktor är att samtidigt som man sänkte sjuktalen 2003 fram till dess att man började arbeta med den här reformen efter utredningen 2006, ökade förtidspensioneringarna. Man gled över från sjukförsäkring till förtidspensionering. Det ser då ut som om sjuktalen sjunker. Nu sjunker både sjuktalen och förtidspensionerna. Det är alltså en sann minskning av utanförskap på grund av sjukdom. Rehabiliteringskedjan spelar en stor roll och att man har fasta tidsgränser när man bedömer arbetsförmåga och styr om den långtidssjukes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Jag vill nog påstå att den beskrivning som Gunvor G Ericson gör ger sken av något som inte stämmer. Den verkliga sänkningen av ohälsotalen här i landet har skett efter den genomförda sjukförsäkringsreformen på förslag av en tidigare socialdemokratisk socialförsäkringsminister.
Herr talman! Det stämmer att det inte längre är så många som får sjukförsäkring och att det inte längre är så många som blir förtidspensionärer. Men faktum är att det är fler som nu står helt utan någon som helst försäkring. Det är ett av svaren. Genom att utförsäkra försätter man någon i verkligt utanförskap. Man har gått från det som ni kallade utanförskap, nämligen att man var i en försäkring och blev sjukförsäkrad eftersom man inte hade möjlighet att få jobb. Ni har infört ett jobbskatteavdrag som ökar skillnaderna för dem som har kunnat få ett jobb som de kan klara av med sina förutsättningar. Det är allvarligt att de som har en funktionsnedsättning och söker arbete i dag har svårare att få ett jobb än man hade tidigare. I december 2004 röstade Miljöpartiet tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna här i riksdagen igenom att vi skulle ha en parlamentarisk socialförsäkringsutredning. När ni kom till makten valde ni att inte tillsätta den utredningen. I stället drev ni igenom flera förslag utan bred enighet. Tyvärr har det skett på många människors bekostnad. Det är olyckligt att vi inte kan få en bred samsyn i socialförsäkringen. Det ni har åstadkommit är att ni har offrat många människor. Det beklagar jag.
Herr talman! Jag blir lite förvånad över Gunvor G Ericsons resonemang. Hon inleder sitt anförande med att tala om att sjuktalen sjunker precis som tidigare. Det är i allt väsentligt positivt. Som svar på min fråga säger Gunvor G Ericson: Det är väl ingen fördel att sjuktalen sjunker. Ni lämnar ju folk i sticket. Det gör vi väl inte. Vi vill att de som har en långtidssjukskrivning eller förtidspension, där man inte har uteslutit arbetsförmåga, får en rimlig chans att prova detta i ett annat system, nämligen i Arbetsförmedlingens regi. Därtill har vi skapat arbetslivsintroduktionen som en övergångsmöjlighet mellan sjukförsäkringen och ett möjligt inträde på arbetsmarknaden i stället för att förpassa människor till förtidspension vilket är det enda andra alternativet. Om Gunvor G Ericson tycker att det är inhumant säger hon emot sig själv när hon samtidigt gläds åt de sjunkande ohälsotalen. Sverige ligger nu i nivå med jämförbara länder i resten av Europa och världen. Min fråga till Gunvor G Ericson är: Är det bättre att sträva efter att Sverige ska ha dubbelt så många och dubbelt så långa sjukskrivningstider som andra jämförbara länder? Har vi så olika arbetsmarknader? Eller är vi så mycket sjukare i detta land? Är vi så lite friska? Naturligtvis säger jag detta retoriskt eftersom vi inte är det. Vi är ett friskt folk, och det gäller att ta till vara på varje arbetsförmåga som finns. Det handlar inte bara om ekonomi, Gunvor G Ericson, alltså att Sverige står starkare ju fler som arbetar och betalar skatt och att vi därför långsiktigt kan trygga dessa viktiga socialförsäkringssystem. Det handlar också om människans egenvärde, att känna tillit till sin egen kapacitet, att ha en egen inkomst och vara oberoende av politikers goda vilja att ge allmosor. Jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt att Miljöpartiet har en så konstig retorik.
Herr talman! Det stämmer att det inte bara handlar om ekonomi. För att man verkligen ska få ett hållbart samhälle räcker det inte med bara ekonomiska styrsystem och incitament. Man måste också ge människor förutsättningar att kunna växa. En av Miljöpartiets visioner är att ge människor förutsättningar att kunna bygga sitt eget liv, inte att dra undan mattan under fötterna på dem. Vi har en långsiktig vision om ett hållbart samhälle som hänger ihop både ekologiskt, socialt och ekonomiskt och inte enbart ekonomiskt, som Moderaterna tycks tro. Över hälften av dem som har kommit in i denna arbetslivsintroduktion har faktiskt varit tvungna att gå tillbaka till sjukförsäkringen igen. När det gäller andra länder kom det en intressant rapport för en tid sedan som visar att Tyskland, Holland och Finland har ett system med en dörr in. Man har inte olika stuprör för sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och försörjningsstöd. Det som man också har åstadkommit är att övervältra kostnader från staten till kommunerna när fler och fler söker socialbidrag. 40 procent av dem som söker socialbidrag gör det på grund av att de inte har någon ersättning för att de är arbetslösa. Det innebär att kommunerna måste prioritera i sin verksamhet. Är det skolan, är det omsorgen eller vad är det som de ska prioritera för att finansiera de ökade socialbidragskostnaderna? Därför är det smart med ett hållbart system med en dörr in.

Herr talman! För sex, sju eller åtta år sedan hade vi en mycket livlig debatt om sjukförsäkringarna i Sverige. Då handlade det om hur vi skulle kunna hjälpa fler människor tillbaka från långa sjukskrivningar. Hur skulle vi kunna komma ifrån de långa passiva sjukskrivningarna där många människor varje månad utan stöd och åtgärder fick det allt svårare att komma tillbaka till arbete? Man talar om att Sverige hade ungefär 750 000 människor i långtidssjukskrivning eller förtidspensionering. Det var unga människor som aldrig kom in i ett riktigt jobb, det var människor med psykiska besvär som i stället för att få rehabilitering lämnades till ett liv utan arbete, och det var människor som bodde i län i Sverige med hög arbetslöshet som sjukskrevs eller förtidspensionerades. Vi får inte glömma alla i det gamla systemet som snabbt faktiskt utsorterades till ett passivt liv utanför arbete och social gemenskap. Vi får inte heller glömma alla som inte fick rehabilitering på många månader eller år. Och glöm inte det som nämndes tidigare, nämligen att 140 människor om dagen, när det var som värst, förtidspensionerades. Under dessa år var det bråttom att göra något radikalt för att stoppa just utsorteringen av människor som tappade fotfästet i arbetslivet. Visst har en del detaljer i reformen fått rättas till. Så är det ofta. Men det hade inte varit bättre att vänta. Tvärtom hade det varit oförlåtligt att inte göra något åt den katastrofala situationen med sjukskrivningarna. När allianspartierna 2006 och 2007 presenterade den nya rehabiliteringskedjan med tydliga tidsgränser blev det mycket oro och rädsla. Det är naturligt eftersom det alltid är dramatiskt när det blir stora förändringar i något så viktigt som socialförsäkringarna. Vi från Folkpartiet har alltid haft utgångspunkten att det behövs aktiv rehabilitering men att sjuka människor också måste ha en trygg försörjning. Det har varit utgångspunkten i vårt arbete med sjukförsäkringarna. Nu efter sex år kan vi se att det som helhet har blivit ett positivt resultat. Men vissa ändringar och förbättringar har fått göras. Men vad vi än säger är det faktiskt så att allt fler människor hittar en snabbare väg tillbaka till ett aktivt liv med studier eller arbete. Sjukskrivningstiderna har förkortats rejält, och Sverige är nere på normalnivå när det gäller sjukskrivningstider. Likaså har skillnaderna mellan olika geografiska delar av Sverige minskat kraftigt. Det beror framför allt på att rehabilitering och arbetsträning sätts in tidigare än förut, att stora resurser har satsats på sjukvården och att sjukskrivningen inte längre bara innebär passivitet. Det finns som bekant tidsgränser i den nya sjukförsäkringen när man gör en individuell prövning av arbetsförmågan. Just efter 180 dagars sjukskrivning gör Försäkringskassan den första prövningen mot hela arbetsmarknaden. Som vi har hört är det just denna prövning efter 180 dagar som dagens debatt egentligen handlar om. I själva verket är det ytterst få - det måste nämnas - som får sjukpenningen indragen på grund av prövningen efter 180 dagar. De allra flesta har fått tillbaka sin arbetsförmåga på kortare tid. Om man inte har blivit frisk väntar man antingen på operation eller på behandling som gör att man så småningom kan återvända till sitt vanliga jobb. Då får man givetvis också fortsatt sjukpenning. Eller också är man tyvärr så sjuk att arbete inte är att tänka på, och då får man givetvis också sin sjukpenning. Vi konstaterar när det gäller bland annat de siffror som vi fick redovisade i dag att närmare 90 procent av de sjukskrivna har lämnat sjukskrivningen före 180 dagar. Oppositionen hävdade tidigare att dagens prövning efter 180 dagars sjukskrivning innebär att många får sin sjukpenning indragen. Statistiken visar att det är helt fel. Normalt sett får alla sjuka fortsatt sjukpenning efter 180 dagar om de vill ha det. Lagstiftningen är faktiskt mycket tydlig. Sjuka människor med behov av rehabilitering har en minst lika trygg försörjning som tidigare. Oppositionen är numera inte emot denna prövning. Det var man från början. Dagens debatt handlar om hur man ska formulera begreppet arbetsförmåga. Ska arbetsförmågan prövas mot, som det heter i dag, den reguljära arbetsmarknaden, eller ska förmågan prövas mot så kallat normalt förekommande arbeten, som oppositionen vill? Det är svårt, tror jag, för vem som helst att förstå skillnaden mellan dessa begrepp. Jag har inte hört någon i oppositionen som har kunnat förklara den. Till exempel Försäkringskassan, som får betraktas som en expertmyndighet i denna fråga, menar att skillnaden har en mycket begränsad betydelse. Däremot har Försäkringskassan i sin utredning kommit fram till att det behövs ett nytt och betydligt bättre begrepp för att beskriva hur man prövar arbetsförmåga. Enligt Försäkringskassan ska ett sådant nytt begrepp innehålla ett uttryck som handlar om medicinska förutsättningar för arbete. Men det ska inte innehålla ordet arbetsmarknad. Båda dessa begrepp som vi har diskuterat och som oppositionen har tagit ett utskottsinitiativ om är ganska otydliga och svåra att definiera. Jag har inte hört någon säga vad skillnaden blir, och vilken typ av arbeten som man nu inte kommer att behöva söka eller kommer att behöva söka. Naturligtvis tycker vi i Folkpartiet att det egentligen är ganska onödigt att införa ett nygammalt begrepp som inte på något avgörande sätt skiljer sig från dagens. Men som vi har hört är det en majoritet med de rödgröna och Sverigedemokraterna som vill ha denna ändring av formuleringen, och därför gör regeringen rätt när man nu går denna riksdagsmajoritet till mötes. Samtidigt har regeringen påbörjat ett arbete med att förtydliga vad som egentligen menas med arbetsförmåga. Jag ser fram emot att riksdagen får ta ställning till ett nytt och bättre förslag redan nästa år. Herr talman! Vi i Folkpartiet är tydliga med att sjukförsäkringen måste prioriteras i politiken och i statens budget. Det är viktigt att den hörnsten som socialförsäkringarna utgör i vårt välfärdssystem inger förtroende. Just beslutet om det vi diskuterar här i dag kommer inte att göra stor skillnad vare sig till det bättre eller till det sämre. Däremot kan vi se fram emot att regeringen, vi allianspartier och förhoppningsvis även andra partier i riksdagen fortsätter arbetet med att utveckla hur just arbetsförmågan på ett rättvist och rättssäkert sätt ska bedömas. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.
Herr talman! Jag noterar att Ulf Nilsson säger att beslutet om det vi diskuterar här i dag inte kommer att leda till någon skillnad. Det är fascinerande. Ulf Nilsson och hans allianskamrater har ju ägnat mer än ett år åt att ivrigt försöka förhindra det här beslutet, åt att obstruera och se till att vi kallas till en extra riksdag. Dessutom har det hävdats att det här kostar 2,4 miljarder. Det är dock inte det jag hade tänkt säga. I förra replikskiftet sade Ulf Nilssons allianskollega Finn Bengtsson att man inte ska ha allmosor till de sjukskrivna med bidrag från politiker. Jag som tycker att sjukförsäkringen är en försäkring - det handlar om ersättningar, inte om bidrag; man avstår en del av lönen för att betala en social försäkring - finner det gjorda påståendet anmärkningsvärt. Min fråga får därför bli: Delar Ulf Nilsson Finn Bengtssons uppfattning om att det här handlar om allmosor från politiker? I sammanhanget ska det påpekas att av de sociala avgifter till vilka vi avstår en del av vår lön för att finansiera vår gemensamma försäkring går nu mer än en tredjedel till annat än till vår sjukförsäkring. Sjukförsäkringen går nämligen med vinst, med ordentliga överskott. Men de pengarna går inte till rehabilitering, inte till omställning eller till annat som hade varit rimligt för att upprätthålla en bra arbetslinje och en väl fungerande försäkring. Nej, de pengarna går till annat. Det har gjort att väldigt många, inte minst bland TCO:s medlemmar - lärare, sjuksköterskor och poliser - hamnar i ett läge där de måste ta kompletterande försäkringar. Det räcker alltså inte att bara ha en socialförsäkring som man betalar via lönen. Dessutom måste man betala en privat försäkring. Ett sätt att komma ifrån detta vore att höja taken, någonting som Folkpartiet tidigare har tyckt vara ett väldigt viktigt förslag. Tycker ni i Folkpartiet fortfarande att taken i sjukförsäkringen ska höjas? Min sista fråga kan jag vänta med till min nästa replik.
Herr talman! Det är lite svårt att debattera när Tomas Eneroth kommenterar vad en annan talare sagt. Jag uppfattade inte att Finn Bengtsson i sin replik hade nämnda åsikt. Självklart är vi, både i Alliansen och förhoppningsvis i alla partier i riksdagen, överens om att sjukförsäkringen är just en försäkring. Människor som bor och vistas i Sverige har rätt till försäkringen. Det är självklart, och det är min och naturligtvis hela Alliansens utgångspunkt. Sjukförsäkringen är någonting som man har rätt till, och det handlar inte om allmosor. Beträffande begreppet "normalt förekommande arbete" när det gäller den reguljära arbetsmarknaden vill jag minnas att vi från olika myndigheter fått tre olika tolkningar av innebörden. Jag tillhörde aldrig dem som bestämde sig för vilken tolkning från myndigheterna som var den korrekta, utan jag nöjde mig med att konstatera att det var mycket osäkert om det skulle bli någon större skillnad med begreppet här. Som vi under utskottsredovisningen i dag hörde tolkade generaldirektören hos Försäkringskassan - vi får se hur det blir - att det blir en ytterst liten skillnad när det gäller de här begreppen. Sammanfattningsvis: Det är onödigt att göra en sådan här förändring när vi har ett så stort arbete med att fortsätta att utveckla sjukförsäkringen. Det är mitt argument för att inte ha stött den föreslagna förändringen. Ändå accepterar jag den eftersom jag inte tror att den i någon större utsträckning kommer att skada. När vi går vidare med sjukförsäkringen kommer vi i Folkpartiet att genom våra representanter i den parlamentariska utredningen återkomma till många av de förslag som vi har i vårt partiprogram och så vidare. En av de principer som vi står bakom är att det ska vara högre tak än som är fallet i dag i sjukförsäkringen. Ca 80 procent av befolkningen ska ha 80 procent av sin inkomst försäkrad.
Herr talman! Jag vill tacka Ulf Nilsson för klargörandet här. Jag uppskattar att Folkpartiet står fast vid att det är fråga om försäkringsersättningar, inte bidrag, och att man ställer sig bakom kravet på 80 procents ersättningsnivå och att taken behöver höjas. Det vore bra om vi i en allmänpolitisk debatt kunde hitta ett debattklimat i Sverige där också Folkpartiet utåt skulle kunna tycka och argumentera för detta. Det är kanske så att blockpolitiken är på väg mot en upplösning och att vi då skulle hitta ett läge i riksdagen för att få en majoritet även för att höja taken. Vem vet? Drömma kan man ibland göra. Men jag inser att Folkpartiets utrymme i alliansregeringen har varit relativt begränsat. Jag tänker uppehålla mig vid frågan om det medicinska arbetsmarknadsbegreppet eftersom det utredningsarbete som pågår inom Försäkringskassan förvisso är intressant. Men det väcker också en del uppmärksamhet och förvåning när man väljer att helt och hållet exkludera arbetsmarknadsbegreppet från en försäkring som har som huvuduppgift att reglera förutsättningarna för att vara på arbetsmarknaden om man drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. Det har lett till att vi i första skedet tycker att det är väldigt angeläget att arbetsmarknadens parter involveras i det arbete som Försäkringskassan nu genomför. Eftersom det på partssidan pågår ordentliga diskussioner om omställningsavtal och eftersom det här i grunden handlar om arbetsmarknadens funktionssätt blir min andra fråga: Delar Ulf Nilsson uppfattningen att arbetet med att titta på den nya arbetsförmågeprövning som Försäkringskassan arbetar med också djupt måste involvera arbetsmarknadens parter och ta hänsyn till dess synpunkter och ställningstaganden när det gäller hur man framöver ska kunna hantera arbetsförmågeprövningen?
Herr talman! Jag anser att arbetet med att förbättra begreppet för hur man prövar arbetsförmågan naturligtvis ska diskuteras brett. Jag lägger mig inte i detaljer. Försäkringskassan bedriver sitt arbete, och jag utgår från att man har kontakt med både arbetsmarknadens parter och andra som kan ha synpunkter på detta. Jag utgår från att det blir en bred remissomgång när regeringen så småningom kommer med sitt förslag. Utan att gå in på detaljer blir mitt svar att det naturligtvis är viktigt att lyssna på alla som på något sätt har att göra med arbetsmarknaden och som har synpunkter på hur arbetsförmågebegreppet ska tolkas. Angående Folkpartiets inställning till taken i sjukförsäkringen vill jag säga att vi tycker att vi fått igenom väldigt mycket av det vi tillsammans med övriga allianspartier gick till val på när det gäller att förbättra sjukförsäkringen och vända utvecklingen från en passiv till en aktiv sjukförsäkring och att garantera människor en trygg ersättning när de är sjukskrivna och så vidare. Men i samband med Socialförsäkringsutredningen och i andra sammanhang kommer vi att mycket tydligt visa att vi fortfarande håller på grundprincipen: Det ska finnas ett inkomstbortfallsskydd som bör gå högre upp i löneklasserna än det gör i dag. Det är en viktig sak, alltså inte den enda. Vi tycker att de förbättringar som jag i mitt anförande talade om och som gjort att fler arbetslösa i stället för att döljas bakom sjukförsäkringen har kommit in i ett aktivt liv och rehabiliterats. Utifrån Tomas Eneroths kritik tycker jag mig höra att ni egentligen inte längre vill ändra så mycket i grundprinciperna i den nya sjukförsäkringen.

Herr talman! I sitt anförande tog Ulf Nilsson upp att det inte är fler som har nekats sjukpenning. Men jag har inte talat om att fler har nekats sjukpenning, och jag har inte hört någon annan i debatten heller nämna det. Det vi har tagit upp är det faktum att fler har blivit helt utan försäkring - alltså inte att man inte beviljats försäkring utan att man uppnått tidsgränser och därmed blivit utförsäkrad eller blivit prövad mot hela den reguljära arbetsmarknaden och därmed inte fått möjlighet att fortsatt finnas i sjukförsäkringen. Det är den kritiken vi tagit upp. Det gäller alltså inte att man nekats utifrån den bedömning som gjorts rent allmänt. Där stämmer siffrorna; det är en väldigt liten del. Men det är de facto många som har blivit utförsäkrade. Jag har en fråga till Ulf Nilsson. Han sade i sitt anförande att det är onödigt att införa förändringen. Likaså skrev Ulf Nilsson i sin blogg i december, när vi också diskuterade frågan, att det är oseriösa förslag om sjukförsäkringen. Det här är ändå en lagtext som har funnits tidigare, där det finns rättspraxis och där det finns förslag om hur man kan genomföra detta på ett mer rättssäkert sätt än i dag i väntan på något annat. Ska vi tolka det som att ni i Folkpartiet är nöjda med hur det fungerar i dag?
Herr talman! Jag tycker att sjukförsäkringen fungerar oerhört mycket bättre i dag än för sex sju år sedan. Jag håller med om vad Gunvor G Ericson sade tidigare, nämligen att det hade startat en debatt och ett arbete i frågan redan innan Alliansen fanns. Samtidigt gjorde man ingenting åt till exempel förtidspensioneringarna. Kort sagt fungerar sjukförsäkringen bättre i dag. Flera hundra tusen människor är tillbaka på arbetsmarknaden. Alla har inte fått ett arbete, men de är aktiva, utbildar sig, rehabiliterar sig eller har fått ett arbete. Bland dem som prövas för arbete efter lång tids sjukskrivning brukar man säga att hälften kommer tillbaka till sjukförsäkringen. De har prövats och fått en chans. Men det är faktiskt hälften som inte kommer tillbaka till sjukförsäkringen fastän de skulle ha rätt till det om de var sjuka. De har antingen arbete, utbildar sig eller är aktiva på annat sätt. De människorna fick aldrig den chansen i det gamla systemet. Även om det ständigt finns förbättringar att göra kan vi med gott samvete säga att det har blivit bättre. Vi har sett i redovisningen i dag att de förändringar som genomfördes vid årsskiftet har lett till att fler individuella undantag görs från att behöva genomgå arbetsprövning om situationen är besvärlig för den enskilde. Likaså har vi sedan årsskiftet försökt lösa frågan om ersättningar. Det var en liten grupp människor som drabbades av dåliga ersättningar när de kom till arbetsprövningen, de så kallade nollklassade. Där har också regeringen genomfört en välkommen förändring. Vad blir det för skillnad, Gunvor G Ericson, med det nya arbetsförmågebegreppet? Vilken typ av arbeten kommer man att inte behöva söka?
Herr talman! Det är inte vår sak att exakt tala om vilka arbeten det är fråga om. Ulf Nilsson vet mycket väl att vi politiker inte kan säga det. Däremot finns utarbetad rättspraxis. Det finns förarbeten som kan användas. Det är den tydliga skillnaden mellan de två begreppen. Jag redogjorde i mitt anförande för att det finns en regeringsrättsdom från den 8 april 2008. Jag tycker inte att Folkpartiet tydligt framför vad ni vill. Ni säger att ni är nöjda och att ni tycker att det fungerar bättre, men att det kan behövas en liten justering. Problemet är att med redan gjorda regeländringar är det fler i dag som inte får vara med i försäkringen över huvud taget eftersom möjligheten till tillfällig sjukersättning har tagits bort. Det är fler i dag som blir nollklassade. Reglerna för nollklassade gäller bara de som fanns med i sjukförsäkringen innan 2008. De nytillkomna, till exempel studenter som inte har hunnit upparbeta en ersättningsgrundande inkomst, får inte vara med i försäkringen eftersom de är nollklassade. De hinner inte komma in på arbetsmarknaden och får därmed inte en försäkring. Miljöpartiets utgångspunkt är att människor kan och vill om de ges förutsättningar. Trygghet föder kreativitet. I Folkpartiet brukar det finnas en socialliberal ådra där man också talar om människors möjligheter om de ges förutsättningar. Jag tror inte att så många människor känner igen sig i beskrivningen att socialförsäkringssystemet, som det fungerar i dag, verkligen ger den möjligheten. Kan Folkpartiet tänka sig att förändra sjukförsäkringen, Ulf Nilsson, så att fler får komma in i systemet, även de som inte har ett fast arbete?
Herr talman! Jag tror att det finns en hel del att diskutera om hur vi ska ordna trygghet och hjälp att komma tillbaka till ett liv för människor som av olika skäl är utanför både arbetsmarknad och försäkring. Lösningen är inte att tricksa med sjukförsäkringen och kalla människor sjuka som inte är sjuka utan som är arbetslösa eller av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det finns naturligtvis all anledning att i Socialförsäkringsutredningen och i andra sammanhang hitta olika sätt att hjälpa människor som har hamnat utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka. Den diskussionen måste fortsätta, men lösningen är inte att kalla arbetslösa sjukskrivna om de inte har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Det är en viktig utgångspunkt. Jag konstaterar att vi får inget svar på vad den nya formuleringen om arbetsförmåga innebär. Naturligtvis kan varken Gunvor G Ericson, jag eller någon annan i detalj redogöra för det, men det skulle vara roligt att få något grepp om det. Inte ens Försäkringskassan har kunnat visa på det. Visst har formuleringen använts förut, men kommer det att bli någon skillnad som gör att man kan säga att människor kommer att få större möjlighet att bli sjukskrivna eller tvärtom? Vi har inte hört någonting av er politiskt i dag och vi har inte hört något från annat håll heller. Jag tror inte att det beslut vi ska fatta blir särskilt dramatiskt, men det är lite onödigt arbete att fatta beslut som man inte har en aning om vad det kommer att leda till. Jag ser fram emot att vi kan fatta ett riktigt beslut om något år när Försäkringskassan har lämnat sin färdiga utredning om arbetsförmågebegreppet.

Herr talman! Jag tillhör Alliansen, och jag ställer naturligtvis upp på det särskilda yttrande som Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna har till betänkandet. Jag accepterar givetvis också det beslut vi kommer att fatta, men jag har några frågor i samband med detta. Jag undrar om jag har förstått rätt, herr talman, nämligen att oppositionen - jag kanske inte ska säga oppositionen utan jag ska räkna upp de olika partierna, det vill säga Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänstern och Sverigedemokraterna - har ingenting emot rehabiliteringskedjan. Man har ingenting emot att de fasta tidsgränserna fortsätter att gälla. IFS, Inspektionen för socialförsäkringen, har tittat på fasta tidsgränser. IFS säger att rehabiliteringskedjan hittills inte har tillämpats fullt ut i alla ärenden. Tror de fyra partierna som nu har drivit igenom förändringen att det kommer att bli bättre med det nya beslutet? Jag tror det naturligtvis inte. IFS säger också i rapporten att det finns skillnader i tillämpningen mellan de lokala försäkringscentrumen i fråga om 180-dagarsregeln och prövningen mot arbetsmarknaden. Kommer det att bli bättre på den punkten nu? Det här handlar om rättssäkerheten, förutsägbarheten, att människor ska veta vad de har att rätta sig efter, likhet inför lagen. Kommer dessa frågor att med det nya beslutet bli bättre? Nog måste det väl vara så att när vi fattar nya beslut i Sveriges riksdag ska det bli bättre än i dag? Jag undrar också, precis som Ulf Nilsson alldeles nyss gjorde, vad normalt förekommande arbeten är. Om jag uppfattade det Gunvor G Ericson sade i sitt anförande rätt, uttryckte hon att det är någonting som varierar eftersom "normalt förkommande" inte är statiskt över tiden. Jag undrar också om Miljöpartiet och ni andra partier som har drivit igenom det här förslaget tycker att Försäkringskassan har fel när de säger att det inte kommer att bli någon skillnad. Vad är normalt förekommande arbeten? Tillhör lönebidragsanställningar normalt förekommande arbeten? Eller är inte de statligt subventionerade arbetena normalt förekommande? Jag tycker att detta är mycket viktigt. Vi i Centerpartiet tycker att all sysselsättning och allt arbete som människor utför är viktigt eftersom det bidrar till samhällsutvecklingen. Tomas Eneroth från Socialdemokraterna sade tydligt i sitt anförande att frågan om socialförsäkringen är viktig och att det finns mycket som ska förbättras på det området. Men i går när man presenterade sin vårbudget hörde jag inte ett enda ord nämnas om socialförsäkringen och vad som skulle förbättras i den. Sedan tar man alltid fram alla dem som på ett eller annat sätt inte fått ut det de vill från sjukförsäkringen. Jag tycker att det är orättvist mot alla de personer som har fått en chans genom att prövas på arbetsmarknaden. Jag, precis som ni andra, är ute och träffar personer på arbetsförmedlingar och försäkringskassor och kan vittna om alla dem som har fått en chans efter att ha varit sjukskrivna i många år. För fjorton dagar sedan kom en arbetsförmedlare spontant fram till mig i Enköping. Den personen sade till mig: Solveig, det roligaste är när jag har kunnat bidra till att personer som har stått långt från arbetsmarknaden har kommit tillbaka. Varför pratar vi aldrig om dem som verkligen har fått hjälp med den nya sjukförsäkringen och det regelverk som vi här i Sveriges riksdag har infört? Vi i Centerpartiet har pläderat för att det ska finnas ett tredje förslag på när man ska prövas på arbetsmarknaden. Det är det förslaget vi väntar på nu. Det ska vara medicinska skäl som styr om en människa är färdig att stå till arbetsmarknadens förfogande. I avvaktan på det förefaller det mig krångligt och inte riktigt sjyst mot Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och alla människor som berörs, att vi nu ändrar tillbaka. Det kommer ju att ta ett tag innan alla förstår att det är ett nytt regelverk som gäller. De fyra partier som har drivit igenom detta säger att det kommer att bli skillnad. Den skillnaden gör att det blir en osäkerhet. Att skapa en osäkerhet hos myndigheter och berörda människor är ingenting som jag och Centerpartiet företräder. Men när tredje part kommer i kläm, för det kommer att hända nu i osäkerhetens tidevarv, bryr sig uppenbarligen inte de fyra partier som har drivit igenom detta ett dugg om vad människor får stå ut med. Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet. I detta anförande instämde Gunilla Nordgren .
Herr talman! Det var en frän retorik från Solveig Zander, men den vittnar kanske om en viss okunskap om regelverket. För det första är det inte en reservation ni har, utan det är ett särskilt yttrande. Ni står helt bakom det förslag som ligger här. För det andra säkerställs rättssäkerheten i att återgå till "normalt förekommande arbete" genom att det finns en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Det finns det inte när det gäller det begrepp som Solveig Zander stöder och som hon uppenbarligen är nöjd med. Det är till och med så att det finns hänvisningar till ett flertal praxisdomar och till förarbeten i betänkandet. Detta innebär snarare en ökad rättssäkerhet och en förutsägbarhet. Det säger också juristerna på LO-TCO Rättskydd, företrädare för handikappförbunden och för många andra organisationer, till exempel TCO och andra, som känner att nu blir det äntligen någon ordning och reda till skillnad från den oreda som varit under tiden Alliansen experimenterat med sjukförsäkringen. Alliansen har återkommande kommit in med oskälighetsregler och förändringar som har gjort att ingen riktigt vetat om man omfattas av sjukförsäkringen eller inte. Så fort det har varit en mediediskussion om att någon människa mitt i sin cellgiftsbehandling ställs på bar backe har några företrädare för Alliansen sagt att de här kantigheterna ska man absolut inte ställa upp på. Det måste man ändra. Sedan har man gjort en lite marginell förändring som inte har innefattat så många. Vi ser effekterna av detta, nämligen en brutal misstro mot dagens sjukförsäkring. Den ligger lägst ned i alla undersökningar. I den senaste, välfärdsundersökningen, är förtroendet för sjukförsäkringen, och för den delen också för Försäkringskassan, oerhört lågt. Det ansvaret bär Solveig Zander och de borgerliga politikerna eftersom de inte har tagit ansvar för att ha en försäkring som man kan lita på. Snarare stärks nu rättssäkerheten, och snarare stärks också förutsättningarna att få förutsägbarhet. Det återstår att se om Försäkringskassans utredningsarbete sedan kommer att leda till en förändring. Jag hoppas och tror att man skulle kunna göra ett bredare arbetsförmågebegrepp som vi alla kan ställa upp på, men dit har vi en lång väg att vandra. Är Solveig Zander verkligen nöjd med dagens sjukförsäkring? Det förvånar mig.
Herr talman! Låt mig börja med att be om ursäkt för att jag uttryckte mig fel. Jag vet naturligtvis att vi har ett särskilt yttrande och ingenting annat, men i debattens hetta använder man fel ord ibland. Det är inte meningen att man ska göra det. Herr talman! Det är intressant att Tomas Eneroth säger att det finns en dom. Ja, det finns en dom, men det finns flera ärenden som ska upp till prövning. Vi vet ju att praxis utvecklas efter de prövningar man gör. Rättsväsendet fungerar inte så att man följer en exakt dom för tid och evighet. Jag blir oerhört upprörd när Tomas Eneroth säger att det är en smärre förändring vi har gjort när det gäller personer som behandlades för sin cancer. Vi gjorde den förändringen för att tydliggöra att man inte ska stå till arbetsmarknadens förfogande när man mår bättre under en period i sin behandling. Vi gjorde den rättelsen snabbt eftersom det var viktigt att tydliggöra det som redan stod i betänkandet och det beslut som var fattat. Det här var viktigt. Det är inte meningen att människor i den situationen ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Jag blir upprörd när man säger att det berörde få. Det menar inte de personer inom sjukvården som arbetar med just den patientkategorin. Det var oerhört viktigt. Där har Tomas Eneroth fel, herr talman.
Herr talman! Det är skillnad på olika domar. Det här är en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som tolkar vad begreppet "normalt förekommande arbete" innebär. Det är det som gör att den är vägledande och prejudicerande. Den kommer att vara en mycket tydlig vägledning när man ska tillämpa lagstiftningen även framöver. Det tycker jag är glädjande. Man kan se detta med de cancersjuka på två olika sätt. För det första förvarnade såväl Försäkringskassan som handikapprörelsen, Läkarförbundet och många andra i remissomgången om att människor som genomgick cellgiftsbehandling skulle komma i kläm med det regelverk som hastades igenom och som Solveig Zander applåderade när det beslutades i riksdagen, men det struntade man i. När det sedan inträffade i verkligheten och aktuella ärenden kom upp till prövning genomfördes en marginell förändring som innebar att en del slapp att prövas på arbetsmarknaden när de genomgick cellgiftsbehandling. Men notera att formuleringen är: under den period i behandlingen då man mår bättre. Vad talar vi om? Vi talar om människor som drabbas av cancer och genomgår cellgiftsbehandling och under den lilla period då man mår bättre, då ska man inte prövas. Det är hårt och strikt, och det är inte en fungerande arbetslinje så som ni tillämpar sjukförsäkringen. Det sätter människor med svåra sjukdomar i en oerhört svår situation. Jag tycker att man någon gång under de här åren måste ha tagit intryck av det när man ser hur inte bara enskilda individer utan deras företrädare och organisationer återkommande säger: Ni måste inse att ni har en felaktig tillämpning av sjukförsäkringen! Det här är ett område där jag trodde att det inte skulle vara någon politisk skillnad, för man kan tycka att det måste vara rent mänskligt att inse att människor som genomgår en cancerbehandling inte ska tvingas och förutsättas ta sig ut på arbetsmarknaden. Ändå har ni haft oerhört svårt att hantera detta. Jag är förvånad över att Solveig Zander är så nöjd med sjukförsäkringen som har utförsäkrat 65 000 människor och sätter svårt sjuka människor både i en ekonomiskt bekymmersam situation och i en mycket svår situation när det gäller trygghet och möjlighet till rehabilitering.
Herr talman! Det är tiotusentals människor som har kommit tillbaka till arbetsmarknaden och har fått en andra chans tack vare sjukförsäkringsreformen som vi har genomfört. När man är sjuk, om man så bara har ont i huvudet eller har influensa, och tar en huvudvärkstablett mår man bättre ett tag. Det är inte cyniskt eller elakt att säga att personer som genomgår behandlingar, till exempel cancerbehandlingar, mår bättre ett tag under sin behandling. Men det är inte meningen att de då ska stå till arbetsmarknadens förfogande, för de har ju en långvarig behandling framför sig. Jag, om någon, är den första att säga att människor har rätt att vara sjuka när de är verkligt sjuka. Men samtidigt är det så att de brister som har funnits i sjukförsäkringen har vi från Alliansen på alla sätt och vis försökt medverka till att undanröja. Vi har verkligen medverkat till att exempelvis personer som var så kallat nollklassade och inte hade någon ekonomi när de överfördes till Arbetsförmedlingen och tillbaka till Försäkringskassan igen nu har fått sin ersättning. Om jag tolkar Tomas Eneroth rätt, herr talman, vill man tillbaka till hur det var tidigare. Jag beklagar det, för det är de som har varit sjukskrivna och haft sjukersättning tillfälligt i 10-15 år som man vill ska få det likadant igen, och det ställer jag inte upp på. Man måste få en ärlig chans att veta vad regelverket gäller.

Herr talman! Solveig Zander ställde en fråga till mig om ett påstående som jag hade gjort i mitt inledningsanförande. Det jag och Miljöpartiet hänvisar till är inget allmänt tyckande. Det är ett citat från Regeringsrätten, numera Högsta förvaltningsdomstolen, den 8 april 2008 i mål nr 7437-06 som avser den lagstiftning vi i dag diskuterar. I RÅ 2008 ref. 15 anfördes följande av kammarrätten: "Enligt kammarrättens mening får det anses ligga närmast till hands att anta att med 'normalt förekommande arbete' avses vanliga arbeten på arbetsmarknaden där en försäkrads arbetsförmåga kan tas till vara i full eller närmast full omfattning. Ett sådant arbete innebär krav på normal prestation där ringa eller ingen anpassning kan väntas förekomma med hänsyn till funktionshinder eller medicinska besvär hos en arbetstagare." Det här blev överklagat av Försäkringskassan, men Regeringsrätten instämde i kammarrättens bedömning och tog därmed avstånd från vad kassan anförde. Här beskriver man just vad man anser att det ska kunna vara för form av anpassning. Nog tycker jag att man kan säga att det finns en definition på vad normalt förekommande arbete är. Därför blir jag ganska bekymrad när Solveig Zander försöker ställa människor mot varandra. Varje människa är unik. Det tror jag att Centerpartiet egentligen håller med om, eller hur?
Herr talman! Centerpartiet håller med om att varje människa är unik. Det är därför som vi företräder den tredje benämningen när det gäller när man ska stå till arbetsmarknadens förfogande, nämligen att det ska vara de medicinska skälen som ska vara vägledande för om man klarar av ett arbete, det vill säga hur den enskilda människan verkligen mår. Det är det som ska vara vägledande. Vi hade gärna sett att man hade väntat på den presentation som Försäkringskassan ska göra under våren nästa år då man ska lägga fram förslaget. Det är fyra år sedan domen 2008 föll, och det har hänt mycket sedan dess både på arbetsmarknaden och i regelverket över huvud taget. En normal prestation att komma in på arbetsmarknaden igen är till exempel att få en utbildning. Man kanske måste lägga ned mycket jobb för att klara av det, men det som nu erbjuds från arbetsmarknaden och från Arbetsförmedlingen till dem som varit sjukskrivna och prövas är att de får möjlighet till ny utbildning och ny arbetsprövning. Det är för mig en normal prestation. Gunvor G Ericson och oppositionen vill göra gällande att man ska återkomma precis till det som var innan den nya lagstiftningen hade trätt i kraft. Tycker Miljöpartiet att man ska kunna fortsätta att vara sjukskriven hur länge som helst om det inte finns något normalt förekommande arbete?
Herr talman! Om Solveig Zander hade lyssnat på mitt anförande skulle hon ha märkt att vi föreslår en helt ny försäkring där man slår samman sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen i en gemensam pott. Man har en pott pengar och erbjuder människor de insatser som behövs för att de ska kunna komma tillbaka till arbete. Det behöver inte betyda att man ska ha de strikta tidsgränser som finns i dag, utan att man gör en individuell bedömning utifrån varje människa. Om man lyssnar på Solveig Zander kan man tycka att det här systemet fungerar ganska bra och att det bara handlar om några smärre förändringar. Det har tidigare talats här om nollklassade, och det kom till på grund av att vi i oppositionen i samband med att vi lyfte utskottsinitiativet om normalt förekommande arbete också lyfte upp att vi skulle införa ett regelverk så att vi inte helt lämnade de nollklassade i sticket. Vi lyckades få igenom det såtillvida att det gäller dem som förut har haft den tidsbegränsade sjukersättningen, men det gäller inte alla. Jag tycker fortfarande att Solveig Zander behöver svara på frågan: Vad vill Centerpartiet? Ni säger att det finns ett tredje begrepp. Nej, det finns inget tredje begrepp. Det finns ett förslag från Försäkringskassan som säger att begreppet "medicinsk" ska ingå och att begreppet "arbetsmarknad" inte ska ingå. Menar Centerpartiet som tidigare värnade om grundtryggheten att det inte längre ska finnas?
Herr talman! För mig är det inte på något sätt en motsättning mellan det medicinska begreppet och grundtrygghet - absolut inte! När det gäller det här med strikta tidsgränser är Miljöpartiet inte emot att fasta tidsgränser och prövningen finns kvar, om jag förstår det rätt. Det, herr talman, ska vi inte fatta beslut om i dag. Att vi från Alliansen inte gör någonting utan att vi bara gör förändringar och förbättringar på marginalen av den reform som vi har genomfört håller jag heller inte med om. En av de viktiga saker som vi från Centerpartiet verkligen har företrätt är rehabiliteringen och att den kan påbörjas mycket tidigare i stället för att man följer de strikta tidsgränserna. Men vi från Centerpartiet skulle också vilja se att man i detta sammanhang införde någonting som benämns "förrehabilitering", det vill säga att personer får förberedas under sjukskrivningstiden för att återgå till arbete och prövas mot hela arbetsmarknaden. Ytterligare en viktig del som vi från Centerpartiet vill jobba med är den sänkning av arbetsgivaravgifterna som vi nu har infört för personer som varit borta länge från arbetsmarknaden, bland annat på grund av sjukskrivning. Varför nyttjar inte arbetsgivarna den möjligheten? Det är väldigt viktigt att komma in på arbetsmarknaden. Där har vi en läxa att göra, och detta är en uppgift för oss att ta till oss. Vi har alltså mycket att förbättra i den sjukförsäkring som finns. Men en återgång till det som var tidigare, då man kunde få vara sjukskriven år ut och år in, ställer inte Centerpartiet upp på.

Herr talman! Förslaget om ett återinförande av begreppet "normalt förekommande arbete" har debatterats i kammaren under så lång tid att vi sverigedemokrater till och med hunnit byta ledamot i socialförsäkringsutskottet. När jag har påmint mig om hur debatten förts vid tidigare behandlingar av ärendet i utskottet och i kammaren har jag insett att det utskottsinitiativ som ursprungligen satte i gång hela processen har resulterat i välbehövliga debatter, kanske något fler debatter än nödvändigt. Det var två nästan identiska debatter inom loppet av bara någon vecka förra sommaren. Debatten har handlat om det sätt på vilket utskottsinitiativet togs, hur frågor har beretts och inte minst vem som samarbetat mest med fel parti. Det sistnämnda har det dock inte talats så mycket om i dag. Men riksdagspartierna har ändå åstadkommit någonting. Det råder ingen tvekan om att det fanns problem med sjukförsäkringssystemet före reformen 2008. Det orsakade onödigt stora kostnader för samhället. Men det har efter reformen blivit stora problem för många enskilda individer. Det faktum att riksdagens ledamöter debatterat dessa frågor så pass intensivt visar att samtliga partier i riksdagen tar dessa frågor på stort allvar. Vi har alla bidragit till att öka medvetenheten om den situation som råder och har gjort klart för regeringen och för varandra att dessa frågor har hög prioritet. Det är en sak som vi har åstadkommit. Vi som är i opposition har åstadkommit en viktig markering mot regeringen. Vi har markerat att vi inte sitter still när vi upplever att det finns problem som vi uppfattar att regeringen inte hanterar tillräckligt skyndsamt. Regeringen har å sin sida åstadkommit dels en förbättring i den senaste budgetpropositionen i höstas, dels propositionen om återinförande av begreppet "normalt förekommande arbete", som vi debatterar nu. Av tidigare behandlingar framgår att Försäkringskassan inte har haft några starka synpunkter, medan handikappförbunden menar att detta är positivt för att komma till rätta med de mest akuta problemen. Det har under resans gång argumenterats för att förslaget skulle få stora ekonomiska konsekvenser, att det skulle vara väldigt dyrt. Det har också sagts att ingen egentligen vet vilka konsekvenserna blir.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

Herr talman! Vad ska vi säga? Vad ska man skriva? Vilka argument har vi ännu inte prövat för att få en mänskligare sjukförsäkring? I dag behandlar vi en del av den: mot vilka jobb och mot vilken arbetsmarknad en sjukskriven ska prövas efter ett halvår som sjuk. Det har krävts två riksdagsbeslut för att få regeringen att komma med den proposition som vi nu hanterar i detta betänkande, SfUl4. När regeringen efter hård press äntligen förstått riksdagens beslut och betydelse tycks det vara en omvändelse under galgen. Herr talman! Den 1 juli 2008 fattade en majoritet här i riksdagen beslut om en mängd nya regler som gäller i dag för ersättning vid sjukdom och ohälsa. Av alliansregeringen har det kallats en förändring av historiska mått, och det får man hålla med om att det har varit. När det gäller historiebeskrivningen av hur det här utskottet har hanterats och hur sjukförsäkringen har förändrats och försämrats behöver jag inte upprepa det som bland andra Tomas Eneroth har beskrivit tidigare i debatten, mer än att det alltså har krävts två riksdagsbeslut i frågan för att komma dit där vi är i dag. Det är onödigt att ändra, har regeringen och alliansföreträdare hävdat. Det blir ingen skillnad mellan om arbetsförmågan ska prövas mot normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden eller som i dag mot den reguljära arbetsmarknaden. Försäkringskassan har också sagt att det bara kommer att ha ytterst marginell betydelse. Andra, som LO-TCO Rättsskydd, har en helt annan uppfattning, liksom handikapporganisationerna. Kanske är det en fråga om vad vi menar med ordet "marginell". Jag återkommer till det.

Alltså, herr talman, har det betydelse vilket begrepp som gäller för den enskilde som är sjuk och vars förmåga att återgå till arbete ska prövas, också enligt Försäkringskassans bedömning. Försäkringskassan skriver visserligen också att rehabiliteringskedjans tidsgränser har haft större betydelse genom att tidigarelägga bedömningar mot arbetsmarknaden och att detta nu sker i fler ärenden. Herr talman! Jag och Vänsterpartiet har inget att invända mot den bedömning som Försäkringskassan gör här. Men vad vi rödgröna har lyckats få en utskottsmajoritet för att förändra genom två riksdagsbeslut är inte hela sjukförsäkringen. Tyvärr finns det ingen majoritet för att till exempel stoppa utförsäkringarna. De fyra partier som ingår i den borgerliga Alliansen plus Sverigedemokraterna vill inte det. Vi vill också förändra tidsgränserna till att bli en hjälp för den enskilde, inte stupstockar på vägen mot den slutliga stupstocken som utförsäkringen innebär. Detta har vi inte fått något gehör för ännu. Det finns alltså väldigt mycket kvar att göra innan vi har en mänsklig sjukförsäkring. Men för en enskild person som hamnar i en situation som styrs av tidsgränser har det betydelse vilken arbetsmarknad man prövas mot: mot jobb som finns eller mot jobb som eventuellt skulle kunna utföras om de verkligen fanns på riktigt. Om Försäkringskassan samt regeringen och dess företrädare menar att förändringen endast är ytterst marginell eller har en begränsad betydelse tror jag att det är åtminstone två saker vi ser olika på. Det ena är förstås vad den begränsade betydelsen innebär. Är det att det inte kommer att vara väldigt många personer som berörs? Det kan förstås vara så. Vi tror inte heller att hundratusentals sjuka kommer att beröras. Men för var och en som ska prövas mot jobb ska det ha och kommer det att ha betydelse om förarbetena till det tidigare begreppet och den dom i högsta instans som avkunnades 2008 följs av förändrade beslut av handläggarna, vilket ska vara fallet. Då får det betydelse. Herr talman! Regeringen har också intagit olika positioner när det gäller förändringens betydelse. Efter det första utskottsinitiativet kom en något saltad uträkning från Socialdepartementet som talade om att det skulle kosta upp emot 2 1⁄2 miljarder kronor årligen att förändra begreppet, och det är ju pengar som verkligen har mer än marginell eller begränsad betydelse, åtminstone för mig. Men väldigt kort därefter skrotades detta pm och lades i någon byrålåda till förmån för inställningen att det inte skulle betyda någonting. Den förändrade inställningen betydde förstås något. Man behöver inte vara så väldigt konspiratoriskt lagd för att tänka sig att man ville förminska betydelsen av förändringen för att det skulle göra saken både obegriplig och till mer av ett politiskt spel att oppositionen ville tvinga regeringen att göra någonting som ingen begriper varför man vill göra och som inte har någon praktisk betydelse för dem som är sjuka. Frågan infinner sig förstås, för mig i varje fall, varför regeringen den 1 juli 2008 ändrade begreppet från förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden till att man skulle prövas mot förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. Herr talman! Men med dagens beslut kommer några att få det något bättre. Några sjuka personer som ska och säkerligen vill ut och jobba igen ska få sin arbetsförmåga prövad mot jobb som finns, inte mot jobb som bara finns i huvudet på politiker. Jag vill understryka att utskottet i betänkandet är väldigt tydligt med att tidigare förarbeten och utvecklad praxis bör vara vägledande för tolkningen av begreppet. Detta betyder i klartext att Försäkringskassan har att förhålla sig till just detta och inget annat. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Nu har vi hållit på i ungefär två timmar och pratat om vad som är normalt och vad som är reguljärt. Ingen har talat om vad som är onormalt. Det kan man fundera på. Vad är ett onormalt arbete? Det kanske är att stå här i riksdagens talarstol. Inför debatten om detta betänkande som handlar om en återgång till begreppet "normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden" från nuvarande definition "förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden" valde jag att slå upp Svenska Akademiens ordlista för att se hur man definierar begreppen "normal" och "reguljär". Begreppen är enligt ordlistan synonymer, och någon skillnad finns sakligt sett inte. Ordlistans gemensamma nämnare för båda begreppen är "regelbunden", "regelmässig" och "vanlig". Semantiskt är detta alltså praktiskt sett ett betänkande om ord. Därför var det också rimligt när frågan väcktes i riksdagen att regeringen beslöt att efterhöra hos den berörda myndigheten, Försäkringskassan, som borde känna till det här och som har hanterat båda begreppen hur man tolkar de olika orden och begreppen och vilket utfall som de olika begreppen i lagstiftningen har haft för relaterade fall. Då kan man, efter den debatt som varit de senaste timmarna, ställa sig frågan vad det är för få exempel på normalt förekommande arbete 2012 som inte finns på den reguljära arbetsmarknaden. Jag kan inte tänka mig att det finns någon större skillnad, mer än att man öppnar upp för möjligheten att personer kan söka sig utanför det arbete de tidigare har varit aktiva inom. Så har jag uppfattat det, så det är en positiv vidgning av begreppet. Men jag tillhör inte Akademien. De begriper inte heller skillnaden, så det kan jag vara glad för. Herr talman! Inte oväntat kom Försäkringskassan också fram till att det är mycket tveksamt vilket utfall i praktiken som övergången från begreppet "förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden" fått jämfört med tidigare definition, för det finns inga prejudicerande domar ännu. I stället för en återgång till tidigare definition vill Försäkringskassan, som ju normalt sett borde åberopas, införa en ny definition som är bättre anpassad till de bedömningar som ska göras så att dessa blir mera rättssäkra. Då föreslår man ett nytt begrepp som plockar bort ordet "arbetsmarknad", därför att man såg i sin hantering att det skulle vara bättre. Kristdemokraterna tillsatte efter senaste valet en arbetsgrupp med uppdrag att se över utfallet av de nya sjukförsäkringsreglerna och lämna förslag till eventuella förändringar. Tillsammans med vår ordinarie ledamot i socialförsäkringsutskottet, Emma Henriksson, tilldelades jag uppdraget. Vi lämnade också en rapport som heter En sjukförsäkring att lita på där vi påtalar att definitionen av arbetsförmåga behöver utvecklas och att detta måste ske i samverkan med Arbetsförmedlingen för att undvika att myndigheternas bedömning av arbetsförmåga gör att enskilda hamnar mellan stolarna, för grundproblemet är just detta. Den tidigare socialdemokratiska regeringen har brottats med problemet vad arbetsförmåga är. Anna Hedborg har också gjort en vidare utredning efter den första sjukförsäkringsutredningen om begreppet arbetsförmåga och lagt fram en del förslag, för hon har i den utredningen påtalat att problematiken oftast sitter där. Vem är arbetsförmågebedömd för vad och hur kan olika personer utifrån sin egen förmåga kopplas till ett arbete på den normala eller reguljära arbetsmarknaden? Det är det som är huvudpoängen, och det borde vara det som utskottet är intresserat av, för det är det som man har brottats med i tio år nu. Därför ser vi dagens betänkande mer som en markering från en oppositionsmajoritet än som ett viktigt steg i att lösa definitionsfrågan om arbetsförmåga. Herr talman! Som en följd av det jag nu har anfört anser jag det vara viktigt att få fram en hållbar definition av arbetsförmågebegreppet som kan läggas fram för riksdagen. För dem som berörs är semantiska övningar på parlamentarisk nivå föga konstruktiva. Därför är det viktigt att Försäkringskassans uppdrag att presentera en ny, användbar definition av bedömning av arbetsförmåga och arbetsmarknadsbegreppet fortsätter i samverkan med Arbetsförmedlingen. Efter denna debatt är det också min förväntan att vi när ett nytt förslag presenteras för riksdagen slipper se fler semantiska övningar i denna kammare. Med detta yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.